Herr talman! Jag vill inledningsvis konstatera att det råder en bred enighet om att det behövs en översyn av arbetsrätten och att mycket har förändrats i arbetslivet under de årtionden som arbetsrätten har funnits och som motiverar en översyn. Vi är överens om många av utgångspunkterna. Däremot skiljer det sig i synen på förhållandet mellan arbetsgivaren och löntagarna och de fackliga organisationerna. Jag vill ta upp några funderingar som jag hade när jag lyssnade på Sonja Rembo. För det första gäller de stora frågorna om maktförhållanden i arbetslivet inte förhållandet mellan två löntagare eller mellan en enskild löntagare och en facklig organisation, även om det självfallet finns sådana exempel. Den stora frågan är förhållandet mellan en arbetsgivare och den enskilde löntagaren, som man måste ha som en utgångspunkt. Det var det jag menade när jag talade om balans, inte bara när det gäller detta med stridsåtgärder och konflikter, utan även när vi diskuterar arbetstiden. Alla uttrycker vi önskemål om att få en mer flexibel arbetstid. Alla uttrycker vi önskemål om att den enskilde måste få ett större inflytande över sin arbetstidsförläggning. Men det handlar också om en balans mellan produktionens krav och den enskilde löntagarens möjligheter och även önskemål. Det är den typen av balansperspektiv som socialdemokratin tycker är så viktiga. Produktivitet och tillväxt är självfallet det mest grundläggande för en trygg arbetsmarknad och för företag med trygga jobb. Sonja Rembo säger att man måste undanröja hinder. Men varför är då inflytandet ett hinder? Varför behöver man större möjligheter till provanställningar och visstidsanställningar? På vilket sätt bidrar det till att öka tillväxten och produktiviteten? Kan Sonja Rembo något uttrycka om hon också ser risker i om man gör alltför stor åtskillnad mellan små och stora företag när det gäller synen på arbetsrätten? Den stora frågan är: Varför ser man alltid inflytande och rättigheter som hinder? Jag är övertygad om att produktivitet och tillväxt uppstår när löntagare har jobb som de har inflytande i, kan utöva inflytande över och där man är klok nog att använda sina resurser på bästa möjliga sätt. Det är för detta man behöver inflytande och också starka fackliga organisationer.
Herr talman! Inflytande är självfallet inte ett hinder. Det har Mona Sahlin missuppfattat fullständigt. Däremot är det ett hinder om man inte gör det möjligt att provanställa människor och ger t.ex. ungdomar och nykomlingar på arbetsmarknaden möjligheter till provanställning. Det är ett hinder som skall avskaffas, enligt vår uppfattning. När det gäller den innebörd som Mona Sahlin nu lägger i begreppet balans mellan parterna och relaterar till arbetstidsförhållandena, är vi eniga. Det gäller framför allt balans mellan produktionens krav och den enskildes önskemål. Där skall finnas en balans. Jag håller helt med Mona Sahlin om det. Utredningen skall också studera hur man åstadkommer den balansen. Mona Sahlin talar om skillnader mellan små och stora företag. Det är min uppfattning att denna typ av lagstiftning skall vara så generell som möjligt. Man skall ha så få undantagsregler som möjligt. Det blir också utredningens uppgift att se hur man skall kunna åstadkomma detta. Det är inte sagt att det som är bra för små företag är dåligt för stora företag. Däremot har det visat sig att det som är bra för stora företag, det som kan hanteras av stora företag, inte alltid är bra för små företag. Utredningen får ägna ganska mycket omsorg åt att reda ut den problematiken. När det gäller synen på relationerna mellan fackliga organisationer, de enskilda arbetstagarna och arbetsgivararna tror jag att vi skiljer oss åt ganska ordentligt. Socialdemokratin har av tradition förordat och arbetat för ett korporativt system, där de fackliga organisationerna blir halvoffentliga organ som bygger mycket av sin legitimitet på lagstiftning och sambete med det regerande partiet. Vi moderater menar att fackliga organisationer skall bygga på medlemmarnas förtroende. Vi skall ha starka fackliga organisationer som kan ta till vara sina medlemmars intressen. Men bygger de inte på medlemmarnas förtroende, kan de inte spela den rollen.

Herr talman! Mona Sahlin säger att socialdemokraterna kommer att fortsätta att ha ett nära samarbete med de fackliga organisationerna och att hon ser dem som fria och självständiga organisationer. Jag hoppas att även borgerliga partier och borgerliga regeringar kan ha nära och omfattande samarbete med fackliga organisationer. Fackliga organisationer skall, enligt vår uppfattning, arbeta för sina medlemmar oavsett vilka partier som styr Sverige. Annars kan inte de fackliga organisationerna fylla sin funktion som representanter och talesmän för sina medlemmar. Vi har där sett, det rent korporativa samarbetet mellan framför allt LO och socialdemokratiska partiet många gånger som ett hinder för att de fackliga organisationerna skall kunna samarbeta med andra regeringar än den socialdemokratiska. Jag ser det som en fara för de fackliga organisationernas legitimitet gentemot sina medlemmar. Jag tror att man även från fackligt håll i dag börjar bli medveten om detta. Det tyder bl.a. avvecklandet av kollektivanslutningen på, även om man inte har avvecklat stödet till de socialdemokratiska partiet. Vi har icke något sådant korporativt samarbete med några organisationer från moderat sida. Vi lyssnar på alla. Jag tror att Mona Sahlin inte riktigt förstår skillnaden i sättet att arbeta. Det är skillnaden mellan de planhushållningsfilosofier och tankar på ett socialistiskt samhälle, som har styrt socialdemokraterna, och de tankar på ett samhälle byggt på marknadsekonomi och demokrati, som vi moderater har förordat och fortfarande förordar. Det finns en lång rad hinder, Mona Sahlin. Jag har redovisat några här. De finns angivna i våra motioner. Vi har diskuterat dem under årens lopp här i kammaren. Dit hör t.ex. rätten att blockera företag därför att de saknar kollektivavtal. Dit hör vetorätten, som många gånger utnyttjas på ett sätt som närmast liknar näringsförbud och svartlistning av företag. Jag läste nyligen en artikel om ett helt seriöst företag som ströks från kommunens upphandlingslista därför att man inte hade kollektivavtal. Det är hinder som jag menar måste undanröjas i ett fritt demokratiskt samhälle. Näringsfriheten måste hållas mycket högt.

Herr talman! När nu ärenden från arbetsmarknadsutskottet behandlas i kammaren för första gången under det här riksmötet och tre betänkanden föreligger, så fullföljer vi en tradition som vi har haft de senaste åren, nämligen att diskutera arbetsrättsliga frågor m.m. Vi har alltså 60 motioner att ta ställning till i den här debatten. Ändå kan man säga att det är annorlunda. Vi debatterar hela det här sjoket i ett sammanhang, och medan det varit vanligt med sex betänkanden har vi nu krympt antalet till tre. En liten parentes, herr talman: Om man vill ha en samlad och lättläst, för att inte säga begriplig, översikt av svensk arbetsrättslig lagstiftning under 25 år, då kan arbetsmarknadsutskottets betänkanden rekommenderas för kammarens läsning. Sedan är det också på ett sätt ett historiskt tillfälle. Visserligen har vi några motivreservationer, men det är första gången som arbetsmarknadsutskottet har ärenden om arbetstider, anställningsskydd, medbestämmande m.m., och vi behandlar detta utan att ha någon reservation i hemställansdelen. Herr talman! Under senare år har folkpartiet efterlyst en översyn av 1970-talets arbetsrättsliga lagstiftning. För vår del har vi gjort det utifrån en positiv inställning till denna lagstiftning, som vi i betydande utsträckning har medverkat till. Tanken på en sådan översyn mötte länge ett kompakt motstånd från socialdemokraterna. Men förra hösten gav de upp sitt motstånd, och på sensommaren i år utfärdade den socialdemokratiska regeringen direktiv för ett översynsarbete. Det finns alltså i dag ett samförstånd över partigränserna om att det arbetsrättsliga regelverket bör ses över. Jag tycker också att man bör slå fast att det inte är meningen att översynen skall leda till djupgående ingrepp i lagstiftningen. Denna har haft och skall även i fortsättningen ha sin stora betydelse för arbetstagarna och deras organisationer, liksom för den svenska arbetsmarknaden i dess helhet och dess sätt att fungera. Erfarenheterna från vår omvärld med ofta svaga och splittrade fackliga organisationer visar på värdet av att vi i Sverige har ett fack som är starkt och kan företräda löntagarna med auktoritet och saklig tyngd. Det råder alltså enighet om behovet av en översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Det finns vidare en för ändamålet tillsatt utredning. För utskottet blir det då en naturlig slutsats att de motioner som väcktes vid årets början med översynskrav inte behöver leda till någon riksdagens åtgärd. Vi är också i utskottet eniga om den slutsatsen, även om vi när det gäller motiveringarna har olika syn. Socialdemokraterna anser i sin motivreservation att merparten av de frågor som tas upp i de borgerliga motionerna innefattas i de nyssnämnda direktiven. Det må vara riktigt att direktiven är brett upplagda. Jag ger gärna den förra arbetsmarknadsministern, som signerat direktiven, en blomma för att det äntligen kommer ett socialdemokratiskt erkännande av att det för den offentliga sektorns del av hänsyn till den politiska demokratin kan behövas speciella överväganden och lösningar. Det har vi från vårt håll krävt i flera år. Kärnan i den socialdemokratiska motivreservationen är dock att våra motioner sägs ha helt andra utgångspunkter än översynsdirektiven. Ibland förtigs helt enkelt de problem som tagits upp, t.ex. att anställningsskyddslagens bestämmelser om provanställning inte skall hindras av äldre avtal. Rätt ofta tar de socialdemokratiska direktiven upp omvända frågeställningar. Vi har t.ex. kritiserat skadeståndsreglerna, som ofta drabbat hantverkare och andra småföretagare i överkant hårt. Läser man direktiven får man intrycket att skadestånden förmenas vara alltför låga! Vår värderade utskottsordförande sade i sitt huvudanförande att socialdemokraterna har andra utgångspunkter än övriga partier, att man företräder löntagarna och att regeringspartierna t.ex. skulle företräda arbetsgivarnas utgångspunkter. Jag menar, herr talman, att vi som politiker måste avvisa denna partsroll. Som parlamentariker har vi den politiska rollen att avväga och nå den balanspunkt som också Mona Sahlin sade sig eftersträva. Ett annat exempel gäller föreningsrätten. I direktiven sägs att regeländringar skall övervägas som hindrar negativa följder på grund av medlemskap i facket. Visst förekommer sådana problem, men det är inte dem vi har avsett när vi från liberalt håll har drivit kravet på en lagskyddad negativ föreningsrätt, dvs. skydd mot trakasserier för arbetstagare som av någon anledning har valt att stå utanför facket. Mot denna bakgrund konstaterar jag att det i den nyligen avgivna småföretagarpropositionen aviseras att flera av de frågor som vi från de nuvarande regeringspartierna har ansett vara väsentliga skall utredas med förtur. Det gäller bl.a. provanställningar, som jag nyss nämnde, blockader av företag för att tvinga dem att sluta kollektivavtal trots att det gäller enmansföretag utan anställda, facklig vetorätt vid entreprenader och de arbetsrättsliga skadestånden. Jag nämnde i inledningen att det inte råder några delade meningar om att tiden är inne för att se över den arbetsrättsliga lagstiftningen. Jag erinrar om att den inleddes för ganska precis 20 år sedan, med lagar om anställningsskydd för äldre arbetstagare, och att den under 1970-talet byggdes ut i snabb takt, så att den kom att reglera hela det svenska arbetslivet, låt vara med vida ramar för avtalsenliga lösningar. Som jag har pekat på finns det motstridiga intressen beträffande översynens uppläggning. Jag hoppas likväl att det skall bli möjligt att driva översynen i en avspänd atmosfär utan att vara hårt uppbunden i förväg. Som jag ser det har översynen att se till värdet av att starka och representativa fackliga organisationer har goda möjligheter att ta till vara löntagarnas intressen men också till de enskilda arbetstagarnas berättigade intresse av eget inflytande över sitt arbete och av personlig integritet. Det är min förhoppning att det skall gå att vinna en bred uppslutning kring de slutsatser översynen av den arbetsrättliga lagstiftningen leder fram till. Det är, som jag har sagt, inte fråga om att i grunden ändra denna lagstiftning utan om att anpassa den till ett arbetsliv i förändring. Kring huvudtankarna i denna lagstiftning har det med åren vuxit fram en bred uppslutning, liksom en övertygelse om att lagstiftningen och anslutande avtalsöverenskommelser har varit till gagn för såväl arbetstagarna som näringslivet och samhället i dess helhet. Jag skulle också i denna del vilja tillägga att det känns angeläget att lagstiftningen anpassas till en ny och modern arbetsmarknad. Den skall också särskilt ta fasta på behovet av att de minsta företagen erfar att lagstiftaren sökt finna balanspunkter som är rättvisa och objektiva. Herr talman! Så några ord om betänkande AU2, där ett antal motioner tas upp som gäller arbetstider, semester och ledighet. Vi har den nyordningen i betänkandet att vi börjar med att behandla arbetstiderna för att därefter gå in på semester och ledighetsfrågor. Det får gärna tolkas som en liten markering av vad vi tycker är viktigt. När det gäller arbetstidsfrågorna har utskottet varit enigt. Det pågår ett rejält utredningsarbete för att försöka åstadkomma mer flexibla arbetstider. Bl.a. skall utredaren pröva och se om det går att införa bestämmelser om en årsarbetstid -- något som kan komma att innebära en integrerad lagstiftning om arbetstid och semester. Jag kan här redovisa att utskottet har haft kontakt med utredningen som fortskrider enligt planerna. Det finns alltså skäl för att i betänkandet säga att utskottet ser positivt på den process som nu har inletts. Vad det gäller är ju att gå i en riktning där den enskilde arbetstagaren får större inflytande över sin arbetstid. Därmed får t.ex. föräldrarna större möjligheter att förena arbetsliv och föräldraskap, det blir lättare att bedriva studier vid sidan av arbetet osv. Vi skall heller inte bortse ifrån att det även från arbetsgivarhåll kan finnas önskemål om flexibilitet. Med hänsyn till att alla olika önskemål i fråga om arbetstider är individuella för just den arbetstagaren och kanske även för arbetsgivaren, är det logiskt att den pågående utredningen arbetar efter förutsättningen att överenskommelserna i arbetstidsfrågor bör ske så lokalt som möjligt. När parterna är så pass överens om målen som är fallet, tycker jag att det är en uppgift för oss politiker att också finna instrumenten. Men jag skall inte sticka under stol med att det även i ett flexibelt system finns hakar, t.ex. att en enskild kan komma i konflikt med sitt arbetslag. Vi har också uttalat att en ökad flexibilitet kan innebära att kravet på generell arbetstidsförkortning blir mindre aktuellt. På semesterområdet har utskottet behandlat frågor om semesterns längd samt två för utskottet välkända frågor om semesterlönefond samt semesterlönegrundande frånvaro. Semesterlönegrundande frånvaro är en fråga som utskottet och riksdagen har haft anledning att diskutera praktiskt taget varje år. Dels finns det önskemål att ytterligare orsaker till frånvaro från arbetet skall bli semesterlönegrundande, dels finns den motsatta ståndpunkten att särskilt småföretagen kan ha problem med betungande semesterlöneutbetalning vid graviditetsledigheter eller omfattande sjukfrånvaro. Utskottet har tidigare uttalat att såväl av jämställdhetsskäl som rättviseskäl bör semesterlagens regler om semesterlönegrundande frånvaro ses över i syfte att undanröja de betydande negativa konsekvenserna för små företag med få anställda. Utskottet har därför uttalat att regeringen bör återkomma till riksdagen med förändring av reglerna. Nu pågår det arbete också i denna del inom utredningen om flexibla arbetstider, och det är väl bara att ge sig till tåls ytterligare någon tid, så får vi ett förslag på riksdagens bord. Jag hade en förhoppning om en bred uppslutning kring de arbetsrättsliga frågorna. Det är också min övertygelse att det i fråga om arbetstider, ledigheter och semester skall gå att nå en bred uppslutning kring förslagen, som också alla skall kunna acceptera, och en samsyn med arbetsmarknadens parter.

Herr talman! Det första skatteförslag som den nya borgerliga regeringen lade fram för riksdagen är det vi nu behandlar, nämligen förslaget om att avskaffa omsättningsskatten på aktiehandeln. Dokumentet och dess innehåll liksom dess brist på innehåll ger anledning till stor oro. I propositionen sägs att ett avskaffande av omsättningsskatten på aktiehandeln kommer att leda till att staten förlorar inkomster på brutto 3,3 miljarder per år. Samtidigt hävdar regeringen att nettobortfallet är väsentligt mindre, men någon närmare analys eller kalkyl som bygger under detta påstående redovisas inte. I stället konstateras bara helt sonika att ''de slutliga effekterna är svåra att uppskatta''. Några förslag eller ens idéer om var de besparingar som blir den nödvändiga följden skall göras finns inte ens antydda. Detta är vår första och allvarligaste invändning. Som vi har visat i vår motion kommer statskassan under 1992 som en följd av förslaget att dräneras på inkomster på 3--4 miljarder kronor. Det långsiktiga inkomstbortfallet kommer att uppgå till närmare 3 miljarder per år. Den nye skatteministern Bo Lundgrens förstfödde visar sig dess värre dessutom vara symptomatisk för den nya regeringens slapphet med statsfinanserna. I proposition efter proposition har regeringen under hösten lagt fram förslag om betydande skattelättnader, förslag som dessutom i mycket hög grad är inriktade på att kraftigt gynna höginkomsttagare med stort sparande och betydande förmögenheter. I de flesta av dessa propositioner finns inte någon redovisning av hur förslagen skall finasieras. Konsekvenserna av denna skattesänkaryra blir också mycket allvarliga. Vi kommer för vår del senare i dag att presentera vår ekonomisk-politiska motion. I samband med att vi gör det kan vi också visa på hur den borgerliga skattesänkarregeringens förslag kommer att försvaga statsfinanserna med hela 15 miljarder redan under innevarande budgetår. Detta sker samtidigt som samma regering uttalar sin stora oro för det växande budgetunderskottet och gör allt för att lägga ansvaret på den förra regeringen. Man kan inte låta bli att undra om det helt enkelt är en medveten strategi från den nya regeringens sida. Vår andra invändning gäller regeringens hänvisning till EG. Förslaget, liksom alla andra där denna hänvisning görs, saknar enligt vår uppfattning en nödvändig analys av den ökande internationaliseringens effekter för den svenska ekonomin och skattepolitiken. Frågor som måste ställas och besvaras är bl.a. följande: Hur internationaliserad och integrerad i andra länders ekonomier är den svenska ekonomin? Vilka skillnader i effektiva skattesatser på olika inkomster, sparformer, investeringar, etc. finns mellan Sverige och andra utvecklade industriländer inom OECD? Hur känslig är rörligheten i fråga om olika produktionsfaktorer för sådana skatteskillnader? Jag konstaterar att transaktionsskatter av olika slag finns i flera länder. Inom EG förs förvisso en diskussion om regler för denna typ av beskattning, men några beslut har ännu inte fattats. Några bindande beslut finns alltså ännu inte ens för de nuvarande medlemsnationerna -- och således ännu mindre för oss. Vår tredje invändning gäller förslagets fördelningspolitiska konsekvenser. Det är som vi ser det både nödvändigt och önskvärt att den finansiella sektorn, som fortfarande står utanför den generella mervärdeskatten, ger sitt bidrag till de gemensamma samhällskostnaderna. Ett avskaffande av omsättningsskatten på aktiehandeln bör därför leda till att denna sektor beskattas i andra former. Hur detta skall ske kommer vi att återkomma till. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen och därmed avslag på regeringens proposition.

Herr talman! Jag har haft förmånen -- eller tvånget -- att många gånger här i kammaren möta företrädare för en socialdemokratisk regering. I de debatterna har jag många gånger önskat mig en mer ideologisk regering som utgick från klassiska värderingar inom arbetarrörelsen. I min önskan om en mer ideologisk regering har jag nu blivit över hövan bönhörd. Jag hade inte önskat att bli så bönhörd. Vad vi har just nu är en regering som utgår från ren ideologi, den ideologi som ute i världen brukar kallas nyliberal ideologi. Man kunde kalla den något annat, men det är ett vedertaget begrepp. Jag hade en släkting som en gång sade till mig att för mycket och för litet skämmer allt. Man skall visst ha en ideologi som styr en, men den får inte bli så dominant att man inte anpassar ideologin till verkligheten. Det är detta problem vi har med den nuvarande regeringen. Vad regeringen har lagt fram är en rad förslag till skattesänkningar, och det här är det första vi har att behandla. Man har ett slags aprioritänkande, att skattesänkningar ger tillväxt. Men hur ger en sänkning av omsättningsskatten på aktier mer dynamik i den svenska industrin? Den svenska industrin har just nu problem med dålig produktivitetstillväxt och fallande lönsamhet, men produktiviteten ökar icke av att omsättningsskatten på aktier avskaffas. Lönsamheten i industrin ökar inte av att omsättningsskatten på aktier avskaffas. Det här är alltså en ren symbolmarkering i ekonomin. Det kan naturligtvis vara till viss nytta, men svenskt näringsliv består dock av en reell verklighet, och det är den som styr investeringsvilja och produktion. Det är efterfrågan som styr vad som produceras, inte ideologiska markeringar. Vad regeringen gör är att dränera statskassan på väsentliga inkomster. Växande och stora budgetunderskott är tillväxthämmande -- det är man överens om inom all ekonomisk forskning. Det var tidigare ett paradnummer från den borgerliga sidan att kritisera budgetunderskotten, och sedan skapade de borgerliga själva stora underskott när de förra gången satt i regeringsställning. Det är samma filosofi nu: skattesänkningar införs som gör det nödvändigt att dra ner på åtaganden i andra sektorer, att skära ned i byggsektorn och kommunsektorn. Det är kallt i ekonomin, och då öppnar man fönstren för att skapa tillväxt, men det blir bara ännu mer kyligt i ekonomin. Detta är den avgörande kritiska punkten mot detta förslag. Herr talman! I propositionen redovisas olika argument, men vi från vänsterpartiet menar att regeringen där inte -- det framgår inte heller av betänkandet -- kunnat visat på nödvändigheten eller några påtagliga fördelar av att omedelbart avskaffa omsättningsskatten på aktier. Vi skall betänka att omsättningsskatten nyligen har halverats, och att den s.k. valpskatten har slopats. Det är nog så att en alltför hög omsättningsskatt på aktier kan medföra störande inslag i ekonomin -- för mycket och för litet skämmer allt, som jag sade tidigare. Men på den nuvarande nivån kan vi inte peka på några störande inslag i ekonomin av denna skatt. Börsen i Stockholm fungerar som en riskkapitalmarknad, och den har gått upp under den senaste tolvmånadersperioden -- det visar alla index. Visst finns det problem på börsen, men de hänger snarare samman med händelser på de internationella börserna än med den omsättningsskatt på aktier som finns i Sverige. Regeringen hävdar att det skulle leda till ett marginellt bortfall av inkomster att slopa omsättningsskatten på aktier, men man har inte kunnat redovisa några beräkningar som stöder den tesen. Socialdemokraterna talar om 3--4 miljarder. Jag vill ändå ge regeringen en poäng, och det är att bruttobortfallet inte är detsamma som nettobortfallet. Vi har räknat på detta, och vi uppskattar att bortfallet är drygt 2 miljarder. Rätt skall vara rätt. Vi ser att finansutskottets majoritet -- märk väl att det är en borgerlig majoritet -- har gjort ungefär samma beräkning och kommit fram till att bortfallet torde röra sig om 1,5 miljarder. Då kan vi anta att man har baissat sina beräkningar en smula, för vi vet ju vart man vill hän. Men inte ens med den målsättningen, dvs. att man vill räkna ned, har man klarat att komma ned till mindre -- eller mer, hur man nu ser det -- än 1,5 miljarder torde alltså vara en ganska hyfsad sanning. Att godkänna ofinansierade skattesänkningar när budgetunderskottet växer är inte försvarligt. Detta driver återigen upp budgetunderskottet, pressar upp räntorna, hämmar investeringsviljan och bromsar den ekonomiska tillväxt som så väl behövs för att bekämpa arbetslösheten. Det insåg Bengt Westerberg när han en gång talade om faran med budgetunderskott. Det har utgått upprepade varningar om detta från såväl chefen som vice chefen för riksbanken. Men regeringen traskar på med en ideologisk kompass, och sedan får terrängen se ut hur som helst. Om regeringen skulle orientera, skulle den ha uppenbart svårt att skilja på bäck och mindre väg. Även om man går i bäcken säger man glatt att det är en mindre väg -- det visar liberalismens kompass. Regeringen har inte gjort några fördelningspolitiska analyser av sitt förslag. I skatteutskottet var den tidigare oppositionen, såväl vänsterpartiet som de borgerliga partierna, överens om att alla regeringens propositioner måste förses med en noggrann konsekvensanalys. Det påtalade vi gång på gång för den socialdemokratiska regeringen. I denna proposition finns inga konsekvensanalyser. Här lyser fördelningspolitiska analyser med sin frånvaro. Regeringen kommer med argumentet att EG kräver att Sverige slopar omsättningsskatten på aktier. Det är ett fantastiskt argument. Det finns ett slags syndrom i Sverige, ett nationaldrag, som innebär att vi svenskar vill vara duktiga. Det kanske är ett lutheranskt, arbetsetiskt arv, och det är ett bra arv. Men man kan inte driva saker till övermått. Vi behöver inte anpassa oss till EG-regler som ännu inte finns. Det är väl att gå händelserna något i förväg. Det blir en lätt absurd stämning när man säger att vi skall anpassa oss till ej befintliga regler, men som kanske kommer att antas, när vi inte ens har beslutat att gå med i EG. Vi skulle i så fall kunna ändra många regler i Sverige, om vi letade upp alla förslag till direktiv som finns inom EG. Det fanns ett förslag om EG-direktiv för företagsbeskattning som skulle höja företagsskatten i Sverige högst väsentligt. Det fanns ett förslag på kapitalsidan som skulle höja kapitalbeskattningen på vissa områden i Sverige. Men dem har vi inte anpassat oss till! EG har nämligen inte antagit några sådana regler. Det är ett rimligt ställningstagande vad gäller EG anpassningen. Det här är däremot absurda resonemang. Detta förslag bör därför avvisas. Jag var ung på 60-talet och stötte då på vissa extrema yttringar inom studentvänstern. Någon i en maoistgrupp sade: Bort med alla skatter! Det tycks nästan som om en del av företrädarna för regeringen växte upp under samma period och tog intryck, fast de nu har konverterat till höger. De menar att alla skatter är skadliga, och bara de försvinner får vi ett perpetuum mobile, som löser alla problem. Så här skulle inte en socialkonservativ företrädare ha resonerat -- det är jag helt säker på -- för det fanns ett större mått av balans i den politiska ideologin. Om man beslutar att vidta denna åtgärd är det också nödvändigt att vidta åtgärder för att skaffa de skattemedel som försvinner, för att få råd att göra skattesänkningar som påverkar ekonomin. Över tiden finns det nog behov av att göra vissa skattesänkningar på kapitalbeskattningens område, som verkligen påverkar ekonomin, och då får man ha ett utrymme för det och göra verkliga, effektiva skattesänkningar. Vi i vänsterpartiet är konstruktiva, och vi vill inte söka strid i onödan. Vi tar inte strid om mervärdeskatt på finansiella tjänster, utan vi säger: Ta ett alternativ! Det finns ett fixt och färdigt förslag från en statlig utredning, nämligen SOU Den skatten skulle ge en påtaglig intäkt. Den skulle naturligtvis till viss del drabba hushållen och till viss del drabba företagen, men en skatt av den typ som redovisas i denna utredning finns i flera andra europeiska länder. Den vore därför inte artfrämmande ens i en strategi för anpassning till EG, för den part som nu vill ha en sådan. Herr talman! Jag yrkar bifall till vänsterpartiets hemställan vad gäller mom. 1 och 2 som redovisas i meningsyttringen av suppleant.

Herr talman! Innan omsättningsskatten på aktiehandeln infördes den 1 januari 1984 varnade vi i den dåvarande oppositionen för de skadeverkningar den kunde förväntas medföra. Aktiehandeln skulle i stor utsträckning flytta utomlands och därmed beröva Sverige inte bara skatteintäkter och riskkapital utan också erfarenheter, kontakter och kunnande. Våra farhågor blev ganska snabbt besannade, och utvecklingen kan illustreras med följande siffror: 108 miljarder och utomlands ökat till 75 miljarder kronor. Den 1 juli 1986 fördubblades som bekant omsättningsskatten. Året innan hade inflödet till Sverige varit 4 miljarder, och året efter förekom ett lika stort utflöde. Denna omsvängning av utländska placerares handel med svenska aktier på inte mindre än 8 miljarder var så kraftig att dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt i en hearing med skatteutskottet våren 1988 hade svårt att förneka sambandet mellan den fördubblade skattesatsen och utflödet. Smärtgränsen hade tydligen inte bara uppnåtts utan också överskridits. Den olycksaliga s.k. valpskatten, dvs. den utvidgning av omsättningsskatten på värdepapper till att även omfatta penning och obligationsmarknaden, som infördes den 1 januari 1989, fick så stora negativa verkningar att den socialdemokratiska regeringen fann sig tvungen att avskaffa den efter en drygt årslång parentes. De negativa verkningarna av omsättningsskatten på aktier uppmärksammades tydligen också av den dåvarande regeringen, som även där tvingades till en reträtt. Man vidtog dock inte den enda riktiga åtgärden, nämligen att helt avskaffa skatten, utan nöjde sig med en halvmesyr. Man halverade således skatten fr.o.m. innevarande års början. Detta var emellertid inte tillräckligt för att vända trenden, vilket bl.a. kan illustreras av att Stockholms fondbörs räknar med att omsättningen av svenska värdepapper innevarande år till mer än hälften sker hos utländska placerare. En del av denna handel sker i Stockholm, men på utländska börser mäklas ca 47 % av alla börsnoterade svenska aktier. Motsvarande siffror var 40 % för 1989 och För att denna negativa utveckling skall kunna stoppas och Stockholm som finanscentrum inte skall avlövas är det utomordentligt viktigt att så snart som möjligt helt slopa skatten. Detta är bakgrunden till att regeringen i den nu behandlade propositionen föreslår att skatten avskaffas den 1 Nu försöker socialdemokraterna med omfattande resonemang och hypoteser i motion, i reservation och nu också här i kammaren leda i bevis att ett slopande av omsättningsskatten på aktier skulle vara förödande för vår ekonomi genom att statskassan kommer att gå miste om 3--4 miljarder kronor 1992. Detta är knappast trovärdigt även om partivännerna i finansutskottet har samma uppfattning. Finansutskottets majoritet uppskattar beloppet till 1,5 miljarder, men säger också att detta skall ses i ett större ekonomisk-politiskt sammanhang när ställning tas till de besparingsförslag som förordas dels i proposition Hänsyn till budgeten har alltså tagits i motsats till vad Yvonne Sandberg-Fries och Lars Bäckström sagt. Det kan noteras att Aktiefrämjandet tror på en merinkomst för statskassan på samma belopp, dvs. Jag skulle vilja vända på resonemanget och lägga fast vad som händer om skatten inte avskaffas och transaktionskostnaderna fortfarande kommer att vara tre gånger så höga i Stockholm som i London. Följande utveckling är redan konstaterad: 1. Svårigheten att bryta stagnationen på marknaden ökar. 2. Företagens möjligheter att kapitalisera sig på aktiemarknaden minskar. 3. Aktiemarknaden låses in, och omsättningshastigheten minskar, varigenom också reavinstskatten uppskjuts och en för staten negativ skattekredit uppstår. 4. Handeln med svenska aktier flyttar fortlöpande utomlands. 5. Svenska banker och fondkommissionsbolag etablerar sig i ökad utsträckning utanför Sverige, och vårt land går miste om skatteintäkter och kunnande. Det är förvånande och beklagligt att socialdemokraterna inte vill medverka till ett brytande av stagnationen och bana väg för en bättre tillväxt och därigenom också en ökad sysselsättning. Vänsterpartiet har en lång utförlig motion, och som uppsats betraktad kan den möjligen ha sitt intresse för den som inte är så väl insatt i internationella frågor i detta ämne. I övrigt är motionen bara ytterligare ett exempel på vänsterpartiets hållningslöshet och tuvhoppande i frågan om aktiemomsen. Nu vill man byta en dålig modell mot en annan, och tanken för en, utan jämförelser i övrigt, tillbaka till vad Olof Palme i ett annat sammanhang diskuterade, nämligen vilket som var värst -- pest eller kolera. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till propositionen och avslag på motionerna.

Herr talman! Knut Wachtmeister ställde en rak fråga. Raka frågor förtjänar svar. Efter den här redogörelsen kan jag konstatera att vänsterpartiet blir klokare och klokare. Det är bl.a. en del i den processen som har gjort att vi har tagit namnet vänsterpartiet efter att tidigare ha hetat vänsterpartiet kommunisterna. Jag skulle vara glad om jag kunde säga samma sak om moderata samlingspartiet -- att det blir klokare och klokare. Moderata samlingspartiet blir mer och mer nyliberalt fundamentalistiskt. Om gamla kommunister tillämpade Marx som katekes, tycks dagens nyliberaler läsa Hayek eller Lepagés ''I morgon kapitalism'' som sin katekes. Det är inte bra. Katekesen hör hemma i ett annat sammanhang, icke i politiken. Katekesen kan möjligen vara något slags moralisk bas men inte vid det handfasta utformandet av förslag, eftersom man då kommer helt snett. Om man anser att det skulle vara så oerhört skadligt för en ekonomi att ha en omsättnings och transaktionsskatt på aktier, får man betänka att Japan har en transaktionsskatt på aktier. Tillväxten i Japan är hyfsad. Man har emellertid också haft en annan politik än den inlåsnings och devalveringspolitik som har rått i Sverige under 80 Vårt förslag är att om man beslutar sig för att avskaffa omsättningsskatten skall man införa en skatt på finansiella företag. Det finns en liknande skatt i Danmark. Danmark har mig veterligen icke en uttalad vänsterpräglad regering, och där har man en sådan skatt som vi förespråkar. Danmark är med i EG och har en hyfsad tillväxt såvitt jag vet. Vad som är vänsterpopulism i Sverige är verklighet i ett moderat Danmark. Så olika är kan det vara om man bara reser över ett vattendrag. Man får då vara mera vidsynt och inte bara ideologi. Om man inte bara är ideolog utan även reser till det stora landet i väster kan man inhämta andra upplysningar. Jag har i min hand en uppsats från Harvard, där Lawrence H. Summers argumenterar i den ekonomiska debatten i USA för införande av en transaktionsskatt på aktier för att minska ineffektiviteter på aktiemarknaden. Han menar att med en transaktionsskatt skulle man få en effektivare och mer stabil och långsiktig aktiemarknad. Så lyder den amerikanska ekonomiska debatten. Den svenska kallar naturligtvis ekonomiska artiklar från Harvard för populism. Men detta skulle skapa långsiktighet. Vi skulle då kanske slippa snabba affärer i aktier. En riskkapitalmarknad skall bygga på långsiktighet, och inte på att man går in och ut med sitt kapital. Det skapar ingen långsiktig ekonomisk tillväxt. Det är det vi behöver i det här landet i stället för mer av de snabba klippens politik. Må de vila för alltid.

Herr talman! Den här gången börjar jag med vad Yvonne Sandberg-Fries sade. Som Yvonne Sandberg-Fries säkert känner till finns en mycket stor orsak till budgetunderskottet i den gamla regeringens politik. Allan Larsson tippade ett budgetunderskott på 4 miljarder kronor, medan det i själva verket blev 39 eller kanske 40 miljarder kronor. Den hypotes han lade fram blir då inte särskilt trovärdig. Yvonne Sandberg-Fries sade att hon kom in i riksdagen år 1982 och att man då fick överta en borgerlig regeringspolitik som hade drivits i sex år. Vad har vi fått överta nu? Det visar den ekonomiska situationen i landet. Det behövs viktiga och kraftfulla åtgärder, inte för att åstadkomma ett stort underskott som vi kan skylla på socialdemokraterna utan för att försöka vända den negativa utvecklingen. Fries att det är fördelningspolitiskt riktigt att lägga fram en sådan här skatt. Men om man lägger en för stor börda på folket i form av höga skatter finns det ingenting att fördela. Då hjälper det inte att ha en fördelningspolitik. Slutligen kan jag konstatera att jag inte fick något svar på om det är Yvonne Sandberg-Fries uppfattningen att det var LO som drev fram den här skatten. Uttrycket ''valpskatten'' har myntats av Jag är glad över att Lars Bäckström tog avstånd från vad hans parti ställde till med 1983 då det förordade 10 % i skatt. Han erkände att han blev klokare och klokare. Men han beklagar att moderata samlingspartiet inte blir det. Lars Bäckström, vi har hela tiden sedan år 1983 när det fattades beslut om den här skatten bekämpat den med alla till buds stående demokratiska medel. Vi har hela tiden sagt att den är skadlig. Vi har varit konsekventa, och vi kan inte bli klokare. Lars Bäckström talade om Danmark och den transaktionsskatt som finns där. I det sammanhanget passar det bra att jämföra med ett EG-land. I sitt inledningsanförande tog Lars Bäckström emellertid helt avstånd från de regler som gäller i EG. Vi skulle inte lägga oss i dessa regler eftersom vi inte är medlem. Varför skall vi då bry oss om EG-länderna?

Herr talman! Jag har förståelse för att Yvonne Sandberg-Fries inte vill diskutera LOs roll i detta fall. Socialdemokraterna vill inte erkänna att de har gått i LOs ledband. Jag kan då citera vad en tidigare socialdemokratisk statssekretare sade i denna fråga i en tidningsintervju för någon tid sedan: ''Det är inte svårt att räkna ut effekterna av den skatten, men det var priset för att vidmakthålla LOs stöd för en viss politik.''

Herr talman! Som framgår av finansutskottets korta betänkande i denna fråga har de som tidigare haft hus på de s.k. kronoholmarna haft problem, om de behövt låna pengar t.ex. för att reparera eller renovera sina hus. Skälet härtill är att husen har stått på ofri grund, varför man inte kunnat få inteckningslån. Så var det tidigare, och det är detta som är anledning till den motion som väckts i ärendet. På senare år har emellertid byggnadsstyrelsen, som förvaltar kronoholmarna, låtit husägarna antingen få tomträtt eller i vissa, på senare tid inte så ovanliga, fall få köpa marken, om inte något speciellt riksintresse hindrat en försäljning. På det sättet har frågan om inteckningslån kunnat lösas. I princip var alltså de problem som motionen tar upp redan lösta när motionen väcktes. Det var vi också överens om i finansutskottet när vi gjorde vårt preliminära ställningstagande. Men vid slutjusteringen lade moderaterna fram ett förslag som i stort sett innebär att det skall vara fritt fram. Då orkade de övriga borgerliga partierna inte stå emot. Tidigare var vi överens om att det som kan göras redan är gjort, men inför detta moderatförslag vek sig alltså de övriga borgerliga partierna. Därigenom kom den moderata uppfattningen att bli majoritetens förslag. Detta är naturligtvis inte världens största fråga, men den är på något sätt symbolisk. ''Sälj ut fosterlandet'', är den nya devisen. Nu tycks man vilja sälja ut fosterlandet till snart sagt vilket pris som helst. Det tycker vi socialdemokrater är fel, och därför har vi reserverat oss. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Ett enhälligt utskottsbetänkande brukar normalt förbigås med tystnad och beslutas av riksdagen. Det tycker jag dock inte bör vara fallet med finansutskottets betänkande nr 2. Det enkla skälet härtill är att det beslut som riksdagen nu kommer att fatta innebär en klar förstärkning av riksdagens möjligheter att arbeta och av riksdagens möjligheter att följa upp fattade beslut, som berör statliga organ och myndigheter. Beslutet innebär också en klar förbättring av riksdagens möjligheter att skapa underlag för sina beslut och hävda dessa gentemot exempelvis regeringen. Ett enigt utskott föreslår att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet anfört om att regeringen bör lägga fram förslag för riksdagen om en kraftig förstärkning av revisionsresurserna för den statliga revisionen och riksdagens revisorer. Skälen härför är två. Det ena är att det i de västliga demokratierna är naturligt att parlamenten har en tillräckligt stor revisionsresurs och att den revisionsresursen är oberoende, något som är en hörnsten i all revisionsverksamhet. Det andra skälet är inte mindre viktigt, nämligen att den förändring av den statliga budgetprocessen som håller på att genomföras ställer större krav på uppföljning och kontroll från riksdagens sida. Avsikten är att riksdagen skall få bättre möjligheter att fatta riktiga beslut och även kunna kontrollera och följa upp att de beslut som fattas verkligen genomförs. Herr talman! Jag tror att det är en styrka för framtiden för Sveriges riksdag att det här beslutet fattas.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

Herr talman! När socialförsäkringsutskottet beredde detta betänkande nr 1 gällde det ett antal motioner från allmänna motionstiden, förra riksmötet. Utskottet avstyrker motionerna enhälligt. Den borgerliga majoriteten hänvisar till att frågorna bereds i regeringskansliet. Det gör också vi socialdemokrater delvis, men en del motioner innehåller sådant som vi helt enkelt inte ställer upp på. Jag förutsätter att vi kommer att få en hel del diskussioner här i kammaren om socialförsäkringsfrågorna när de konkreta förslagen föreligger. Jag återkommer till det. På en punkt anser vi emellertid att vi redan på det här stadiet skall redovisa var vi står. Det gäller sambandet mellan avgifter och förmåner. Under ett flertal år har vi haft borgerliga motioner och reservationer, som krävt bättre överensstämmelse mellan avgifter och förmåner i socialförsäkringssystemet. Riksdagsmajoriteten har avslagit förslagen, därför att den har ansett det vara ett avsteg från den obligatoriska och solidariska tanken bakom vår socialförsäkring. Med den förslagstext som fanns i betänkandet hade vi kunnat avstå från reservation, men med den skärpta formulering som blev majoritetsskrivningen blev det nödvändigt för oss att med en reservation markera vår inställning. Majoriteten säger nämligen: ''Utskottet anser det viktigt att frågor om överensstämmelse mellan förmåner och avgifter inom socialförsäkringssystemet beaktas.'' Det är väl så nära en riksdagsbeställning man kan komma. Vi socialdemokrater vidhåller att det är en viktig och för oss avgörande princip att vår socialförsäkring även fortsättningsvis bygger på ett obligatoriskt och solidariskt system. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 1 innehåller en del motionskrav som tidigare behandlats i riksdagen, precis som Nils Olof Gustafsson säger. I de flesta fall har de lett till reservationer från de borgerliga ledamöterna. Vi har ansett att den socialdemokratiska regeringen inte ägnat exempelvis företagarna och egenföretagarna det intresse som de är värda. Deras situation har alltid betraktats med viss misstänksamhet av den socialdemokratiska regeringen. Nu har vi fått en ny regering med höga ambitioner att förändra detta förhållande. Det krävs för att få fart på svensk ekonomi och företagsamhet. Just ett rättvisst förhållande mellan avgifter och förmåner måste eftersträvas, men det innebär också att nuvarande system måste förändras. Regeringen tar för närvarande upp dessa förhållanden i sina överväganden och vi kan inom treårsperioden förvänta oss förslag, som kommer att medföra förbättrade förhållanden för i dag missgynnade grupper. I stort sett håller socialdemokraterna i opposition med om detta. I sin reservation tar man avstånd från majoritetens förslag att låta socialavgiftsuttaget finnas med i överväganden som gäller den ekonomiska politiken liksom välfärdspolitiken. Oppositionen tycker att det räcker med pensionsberedningens förslag och riksförsäkringsverkets förslag till sjukpenningssystem. Jag utgår från att vi är överens om att även de här bitarna kommer att finnas med i de överväganden som kommer att ske. Det är därefter de slutliga besluten skall tas. Vi har att ta ställning till hur det framtida pensionssystemet skall utformas, hur avgiften kommer att bestämmas, hur sjuk och arbetsskadeförsäkringen kommer att utformas och hur stora avgifterna kommer att bli. Jag tror nog att vi kan vara överens om att en grundtrygghet för alla måste eftersträvas. Vi anser också inom regeringspartierna att ett ökat egenansvar bör byggas in i vårt försäkringssystem. När nu ekonomin är i ett sådant bedrövligt skick som den har visat sig vara, måste besparingar ske även i de generella transfereringssystemen. Denna tanke är inte heller främmande för socialdemokraterna. Vi var överens om förändringen i sjukersättningen, om sjuklönen och om att avgiftssättningen skall vara kostnadsneutral när det gäller insatser på detta område. Jag håller med Nils-Olof Gustafsson om att vi har anledning att återkomma i dessa frågor längre fram.